Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta mot bakgrund av utvecklingen beträffande illegal alkoholhantering. Regeringen har under det senaste året, genom olika åtgärder, skapat bättre förutsättningar för berörda myndigheter att bedriva en mer effektiv brottsbekämpning. För snart ett år sedan genomfördes förändringar i alkohollagen i syfte att skärpa insatserna mot de grova alkoholbrotten. Polisens insatser för att beivra den alkoholrelaterade brottsligheten är en viktig del i arbetet med att minska brottsligheten generellt och för att öka tryggheten i samhället. Rikspolisstyrelsen och Tullverket har sedan förra året en gemensam handlingsplan för att bekämpa alkoholrelaterad brottslighet. Åtgärderna rör insatser mot den storskaliga alkoholsmugglingen, smuggling i samband med buss och lastbilstrafik, insatser mot dem som systematiskt för in och säljer stora mängder av alkohol samt åtgärder som riktas mot dem som illegalt tillverkar och lagrar alkohol. Under år 2006 har tullens anslag förstärkts med 50 miljoner kronor, och under år 2007 kommer anslaget att förstärkas med 25 miljoner kronor. Tullverket ska under år 2006 prioritera insatser mot storskalig alkohol och tobakssmuggling. De ska också prioritera frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Tullverket ska också på ett tydligare sätt samarbeta med Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen när det gäller det brottsbekämpande arbetet. Tullen beslagtar också ökade mängder alkohol. Som exempel på stora enskilda beslag under det senaste halvåret kan nämnas ett beslag i Göteborg där en sammantagen mängd om 11 689 liter sprit beslagtogs vid ett och samma tillfälle. Ytterligare ett större beslag som kan nämnas ägde rum i Karlskoga på ett lager och omfattar ca 25 pallar med alkoholdrycker. Ett sätt att föra in illegal alkohol är genom införsel i mindre lastfordon, vilket enligt Tullverket sker så gott som dagligen. För att bekämpa den frekventa införseln i mindre lastfordon avsätter Tullverket dagliga resurser för att särskilt fokusera på denna typ av smuggling. Företeelsen kan i huvudsak lokaliseras till två platser, Helsingborg och Malmö med Öresundsbron. Under de senaste sex månaderna har 92 ingripanden gjorts där införseln betraktats som kommersiell och därmed varit ett smugglingsbrott. Under samma tidsperiod har den totala mängden alkoholprodukter som beslagtagits i den frekventa alkoholtrafiken uppgått till ca 13 500 liter sprit, 15 400 liter vin, 93 700 liter öl, 560 liter cider och 2 300 liter alkoläsk. Ett annat sätt att illegalt föra in alkohol i Sverige är genom Internetbeställningar. Tullverket har tillsammans med Skatteverket kartlagt de webbsidor som saluför alkohol till den svenska befolkningen. Genom kartläggningen har man iakttagit ca 30 aktörer som regelbundet levererar alkoholprodukter till svenska beställare. Tullverket har dessutom genom denna kartläggning kunnat lokalisera ett antal leveranser. Beslagsmängderna av Internetalkoholprodukter har stigit jämfört med samma tidsperiod föregående år, och den sammantagna mängden beslag de senaste sex månaderna är ca 25 100 liter sprit, 44 800 liter vin, 87 600 liter öl och 3 500 liter cider eller alkoläsk. I den nya nationella handlingsplanen uttalas krav på skärpta insatser på alla nivåer i samhället för att bekämpa den illegala hanteringen och vidareförsäljningen av alkohol. Det gäller insatser mot försäljning av folköl till underåriga, tillverkning och handel med hembränt, handel med smuggelsprit och vidareförsäljning av alkohol som förts in i landet. Alkoholkommittén har av regeringen fått ett särskilt uppdrag att genomföra en informations och opinionsbildningsinsats med fokus på den illegala försäljningen av alkohol till ungdomar. Den påbörjades år 2005 och ska fortsätta också i år med tv-kampanj och annonsering i lokalpressen, främst i södra Sverige. Dessutom ska nämnas att Statens folkhälsoinstitut och samtliga länsstyrelser har förstärkts i sitt arbete med ansvarsfull alkoholservering på krogen. Statens folkhälsoinstitut ska arbeta metodutvecklande i samarbete med länen. Dessa ska i sin tur stötta kommunerna som ska arbeta lokalt med de frågorna. Projektgrupper bildas i kommunerna, där länsstyrelsen, kommunen, polisen och restaurangnäringen är representerade. Arbetet syftar till att minska berusningsnivåerna, men också till att minderåriga inte serveras alkohol på krogen. I sommar, den 29 juni, kommer också delbetänkandet från Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten som enligt sina tilläggsdirektiv ska undersöka möjligheterna av och föreslå krav på utbildning av tillståndshavare och serveringspersonal som krav för serveringstillstånd. Gabriel Romanus frågar om jag anser att organisationen av det alkoholförebyggande arbetet är tillfredsställande. Arbetet med att förebygga alkohol och narkotikaproblem sker både lokalt i kommunerna, regionalt i länen och centralt via bland annat Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Därutöver har landstingen en roll i arbetet i primärvården med riskbruk. Statens folkhälsoinstitut arbetar med metodstöd och Socialstyrelsen bland annat med stöd till frivilligorganisationer. Alkoholfrågan är av naturliga skäl något som berör många olika instanser, och regeringens roll är att på bästa sätt skapa möjligheter för samtliga aktörer. Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika har nyligen samlokaliserats för att öka effektiviteten och samordningen. Det stärker det förebyggande arbetet. Samtidigt kan kommittéformen inte användas i längden, och regeringen ser nu över vilken form detta arbete ska ha långsiktigt. När det gäller slutbetänkandet Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid har regeringen tagit ställning till de flesta av de föreslagna åtgärderna. Många av utredningens förslag behandlades i handlingsplanerna, bland annat satsningar inom områdena lokalt förebyggande arbete, insatser riktade till barn, ungdomar och unga vuxna. En fråga som regeringen fortfarande arbetar med är införandet av tilläggsskatt på alkoläsk. När det slutligen gäller FN:s barnkommittés rekommendationer har de behandlats i skrivelsen med redogörelse för barnpolitiken, skr. 2005/06:206, som regeringen nyligen har lämnat till riksdagen. I skrivelsen betonar regeringen vikten av att insatser både riktas mot att begränsa tillgängligheten och att minska efterfrågan på alkohol. Dessutom är barn och ungdomar en av de viktigaste målgrupperna när det gäller det förebyggande arbetet, vilket betonas i de nya alkohol och narkotikahandlingsplanerna.

Fru talman! Jag ber först att få tacka folkhälsoministern för ett mycket innehållsrikt och positivt svar. Samtidigt, eftersom detta väl är sista gången som statsrådet Morgan Johansson och jag debatterar alkoholpolitiken, i varje fall i riksdagen, vill jag tacka ministern för en rad stimulerande och angenäma diskussioner om alkoholfrågor och andra folkhälsofrågor under den här mandatperioden. Jag måste erkänna, fru talman, att jag var lite orolig när jag i början av mandatperioden fick höra att statsministern hade anförtrott de här frågorna åt en riksdagsledamot från Skåne. Eftersom jag själv är från Helsingborg vet jag att alkoholpolitiken inte alltid står så högt i kurs i det södra landskapet. Men mina fördomar kom på skam, och jag har med glädje kunnat notera att Morgan Johansson och jag har väldigt likartad syn på alkoholpolitiken och andra folkhälsofrågor. Det är nu inget originellt. Det är minst sex av riksdagens partier som har ungefär samma uppfattning, även om det kan skilja i nyanserna, och det sjunde partiet håller på att närma sig oss, enligt min bedömning. Men jag vill ändå, som sagt, tacka så mycket, inte bara för att vi har samma syn utan också för att Morgan Johansson har visat att han inser att ska vi kunna föra en framgångsrik kamp för att förebygga alkoholskador i Sverige måste man driva den nordiska modellen och vår syn aktivt också i EU. Det är minsann inte alltid så lätt. Det är jag medveten om. Men det är någonting som är absolut avgörande för framgång. Jag har tyckt ibland att det har gått lite segt, att vi kom i gång för långsamt när det gäller kampen mot den illegala alkoholhanteringen, och jag har frågat mig var problemen ligger, utom att få gehör inom EU. När det gäller införseln finns det också ett motstånd till exempel inom Regeringskansliet. Jag har fått en del oroande rapporter om att man inte alltid har uppfattat att en bättre kontroll på införseln av alkoholhaltiga drycker i Sverige skulle vara en prioriterad fråga för Sverige. Där tror jag fortfarande att det kanske finns en del att göra. I dag har vi fått höra att tullen ska prioritera det här och de ska samarbeta med polisen. I socialutskottet fick vi intrycket att polisen kanske inte lika hårt har fått direktiv att prioritera den här frågan. Men det borde jag egentligen ha frågat justitieministern om. Men folkhälsoministern kanske kan svara. Ska polisen också prioritera kampen mot illegal alkoholhantering? Med all respekt för narkotikafrågan är ändå alkoholfrågan tjugo gånger så stor och allvarlig när vi ser till effekterna i vårt samhälle, därför bör den ges åtminstone samma prioritet. Jag ber att få återkomma om jag får en chans, men jag vill ändå som en liten illustration till hur det är relatera ett fall i Stockholms tingsrätt. Två personer hade fört in 4 000 burkar starköl. De talade om att de skulle ha eller hade haft fester som innefattade 200 personer. Dessa personer skulle alltså konsumera 20 burkar starköl per person. Det där har inte någon större trovärdighet. Men de här personerna blev inte fällda. Det är alltså någonting i tillämpningen här. Jag kan inte, lika lite som ministern, kommentera det här rättsfallet. Men Finland och Storbritannien nämner jag som exempel på länder som uppenbarligen tillämpar det här mer strikt än vi gör. Kan vi göra något åt det?

Fru talman! Låt mig börja med att återgälda Gabriel Romanus värmande ord. Under de här åren har jag känt att det har funnits ett väldigt starkt stöd i riksdagen för den ansvarstagande alkoholpolitik som vi vill föra. Det är klart att det att vi båda två är av skånskt ursprung kanske också innebär att vi, förutom att vi har sett problemen på nära håll när det kommer in så mycket alkohol som det gör, också i väldigt stor utsträckning ser de effekter som det får, inte minst vad gäller tillgången på alkohol för ungdomar. Det kanske är de erfarenheterna som vi båda två haft med oss när det gäller alkoholarbetet som gör att vi faktiskt har en ganska stram hållning och även ser helhetsbilden på ett ganska tydligt sätt. När det gäller de frågor vi nu diskuterar var det ett långt interpellationssvar. Vi hade en interpellationsdebatt för nästan ett år sedan där Gabriel Romanus efterfrågade mer av konkreta insatser, en konkret beskrivning av vad vi egentligen gör. Vi har skjutit till mer pengar till tullen och mer pengar till polisen. Vi har höjt straffen. Har det fått någon betydelse i verkligheten? Därför tänkte jag denna gång gå igenom hur det egentligen ser ut på beslagssidan och hur arbetet som har gjorts ser ut. Min bild är att tull och polis tar på mycket stort allvar den gemensamma handlingsplanen och ger den tung prioritet. Det markeras ännu tydligare för polisen. Bara häromåret höjdes straffsatserna för illegal alkoholhantering. Polisen fungerar ibland så att de ser straffsatserna som en tydlig markering om hur allvarligt statsmakterna ser på ett brott. Skärps straffen blir det en tyngre prioritet. Sedan var det frågan om tullen. Jag hade många siffror i mitt interpellationssvar. Jag vill där peka på hur mycket som har beslagtagits. Jag kanske också ska säga något om utvecklingstakten. Om vi jämför det senaste halvåret med samma period förra året, har tullen beslagtagit mer än dubbelt så mycket sprit. Beslagen av vin har ökat med 260 %, och beslagen av öl har ökat med 50 % mer än samma period förra året. Det är en mycket kraftig ökning. Det hänger delvis ihop med att det kommer in mer. Fler tar över mer. Men det är också en effekt av att man faktiskt jobbar mer med dessa frågor än tidigare. När man frågar tullen hur många timmar de sätter av för punktskattekontroller av den karaktären totalt sett, både på terminaler och på vägar, polisen finns med där också, har antalet utförda kontroller ökat med 44 % de senaste sex månaderna i förhållande till samma period förra året. Det är en effekt av att det förs in förhållandevis mycket och de stora beslagen. Men det är också en effekt av att både tullen och polisen jobbar mer med detta nu än för bara ett år sedan. Det är precis dit vi ville. Jag tror att människor efterfrågar att vi får stopp på den typen av yrkesverksamhet, det vill säga att människor åker över gränsen nästan varenda dag, handlar alkohol och sedan öppnar sina egna små spritbutiker hemma och säljer vidare till ungdomar i grannskapet. Det är precis det vi vill komma åt.

Fru talman! Det är en positiv och välgörande utveckling, även om jag fortfarande tycker att det tog lång tid innan den kom i gång. Vi vet sedan tidigare när polis och tull har samarbetat med myndigheter, folkrörelser och företag att det går att tränga tillbaka den olagliga alkoholhanteringen. I OAS, Oberoende alkoholsamarbetet, uppskattade forskarna att man fick ned den olagliga alkoholhanteringen med 30-50 %. Det är ingen utopi. Det vore välgörande om statsrådet ville klart och tydligt få fört till riksdagens protokoll och säga till alla miljoner människor som lyssnar på detta att frågan om att få vettigare införselregler i EU är prioriterad. I rapporterna från EU-samarbetet nämns att vi ska få en alkoholpolitisk strategi, men den viktigaste frågan av alla, införselfrågan, nämns inte. Folk som kommer till Bryssel och talar med våra utsända där får inte intrycket av att de har fått instruktioner om att det här är en prioriterad fråga. Där skulle jag vilja ha en deklaration. Jag kommer sedan till den del där jag inte är riktigt lika nöjd. Det gäller organisationen av det förebyggande arbetet på det statliga planet. Folkhälsoinstitutet har ett huvudansvar för det förebyggande arbetet och för tänkandet och analysen på området. Institutet ska flytta till Östersund. Jag tror att det är fem personer av 150 som flyttar med. Det blir en försvagning. Sedan är det de två statliga kommittéerna som nu har flyttat ihop fysiskt. Det är en framgång! Man förstår inte riktigt varför de inte låg ihop från början och varför det inte var en kommitté. Men den frågan kan vara. Statsrådet säger att det inte går att hålla på med kommittéarbete i all evighet utan att nu måste en permanent lösning hittas. I Kent Härstedts utredning från över ett år sedan fanns ett förslag till lösning. Nu tänker regeringen, och det är fint. Men när kommer ni till skott med att få en effektiv statlig organisation på området? Kent Härstedt tog också upp frågan om åldersgränsen på restaurang möjligen skulle höjas. Det ska jag inte fråga ministern om nu. Eftersom det är val snart får jag väl inget riktigt bra svar på det. Jag säger ingenting om det. Det är en sak jag hoppas att man återkommer till på lämpligt sätt. Skatt på alkoläsk har utlovats. Men det är så svårt, så svårt. Att Tyskland och andra länder kan införa det är en sak, men i Sverige måste vi alltid ha både hängslen och livrem. Det har tagit lång tid. Under tiden har alkoläsk och sötcider, som egentligen är alkoläsk, på ett oroande sätt blivit en stor del av ungdomsdrickandet. När det gäller arbetet med barn och ungdomar i skolan är det bra att projektet har kommit i gång med Folkhälsoinstitutet ihop med skolmyndigheterna. Jag hör lite oroande rapporter om att det återigen är lite segt när det gäller att vara konkret. Det är viktigt att statsrådet backar upp projektet. Det är konkret. Man ska samarbeta med hemmen, man ska ha ett bra arbetsklimat och man ska inskrida snabbt mot skolk. Man vet att skolk är en signal på problem. Jag skulle gärna vilja ha en uppbackning av statsrådet. Jag vet att de som håller på med sådant i Skol-Sverige lyssnar, och där finns ett stort intresse av att arbeta förebyggande.
Fru talman! Det är klart att det är en prioriterad fråga att få, som Gabriel säger, vettiga införselregler. Det är helt ovettigt, knepigt, att ha en situation där det går att ta över en kvarts ton flytande vara varenda gång man åker över gränsen. Det är ett system uppbyggt för att knäcka högskatteländerna. Det är för att sätta i gång en spiral nedåt, en skattekonkurrens nedåt, för att komma åt länder med höga skatter. Vi är inte dummare än att vi förstår att det är så det hela riggades när införselreglerna sattes upp 1993. Att driva frågan i Europa har varit, och är, viktigt för oss. Vi har lyckats få EU-kommissionen dithän att vi återstartade processen igen med att ta fram en strategi mot alkoholrelaterade skador i Europa. Kommissionen släppte så sent som i förra veckan - äntligen - en rapport som visar hur många som dör i EU totalt sett i alkoholrelaterad dödsorsaker. Jag tror att det var över 100 000 per år. Vi ser att alkoholen är ett av de viktigaste grundproblemen när det gäller den europeiska folkhälsan - mycket viktigare än på de flesta andra kontinenter. Europa tar tag i frågan. Parallellt med att vi driver denna strategi ska vi driva frågorna om införselreglerna och minimiskatterna på alkohol. Det är prioriterat från vår sida. Det tar vi upp nästan varenda gång. Så sent som för bara ett par veckor sedan när jag träffade den finske socialministern inför det finska ordförandeskapet tog vi upp alkoholfrågorna. Finland har lovat att driva alkoholfrågorna under sitt ordförandeskap. Vi stöttar dem till hundra procent i detta. Jag är utlovad att EU-strategin mot alkoholrelaterade skador ska vara färdig till september i år. Vi har väntat länge på den. Det är skönt att den äntligen kommer loss. Sedan var det frågan om organisationen. Som Gabriel Romanus säger tänker vi på vilken organisationsform det ska vara. Första steget var när vi samlokaliserade Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén. Fortfarande är det två kommittéer. Men kommittéstrukturen är inte till för att bedriva den typen av långsiktigt kampanjarbete. Vi har inte någon riktigt bra sådan organisationsform, utan vi får hitta på en. Det är det som har tagit lite tid. Därför förlänger vi nu uppdraget, i alla fall året ut, och hoppas få en ny organisationsform på plats. Höjd åldersgräns på restauranger ville Gabriel Romanus helst inte att jag skulle tala om. Men jag kan gärna säga, som jag redan har sagt, att jag är väldigt tvekande inför det och inte vill ha det. Har vi inte tidigare haft problem med illegal vidareförsäljning till de unga tror jag att vi kommer att få det om vi höjer åldersgränsen. Då kommer vi att få stora bekymmer med att man öppnar sina egna små spritbutiker ute i grannskapet och säljer vidare till 17-, 18 och 19-åringar. Frågan om alkoläsk och skatten: Det visade sig att det inte var riktigt så enkelt som man trodde, att sammanfoga det och få in det i vår skattelagstiftning. Det är inte omöjligt att gå vidare med det, men vi har inte kunnat klara det under den här våren. Jag är helt övertygad om att vi kommer att klara det under hösten. Slutligen var det frågan om skola, föräldrar och barn, och den kan jag återkomma till i nästa inlägg.

Fru talman! I det här sista inlägget ska jag försöka säga bara positiva saker. Tack för deklarationen om införselreglerna! Jag hoppas att den sprider sig i hela utrikesförvaltningen. Det är bra att EU-rapporten har kommit. Även om den tyvärr visar att européer dricker mest i världen är det bra att detta kommer fram. Det är bra att vi får en EU-strategi. Det är bara fem år sedan Sverige fick igenom i ministerrådet att den skulle utarbetas. Det är bra om det blir en ny organisationsform. Behöver ni några tips står jag gärna till tjänst. Jag tycker att det här verkar för trevande för att man ska vara riktigt nöjd. Jag hoppas att Morgan Johansson fortsätter med folkhälsofrågorna efter valet, vare sig det nu blir som minister eller i opposition. Du har den rätta inställningen. Det gläder mig att vi har ett sådant statsråd. Jag skulle också vilja passa på att tacka talmannen och de övriga i talmanskollegiet för att de har ordnat det så att jag kan föra den här debatten utifrån den stol här i andrakammarsalen där jag började min bana i riksdagen i januari 1969. Det känns lite nostalgiskt. Jag delar den uppfattning som Björn von Sydow uttryckte tidigare, att det här är en trivsam lokal att debattera i. Tack för det också!
Fru talman! Allra sist ska jag fånga upp den sista bollen som Gabriel Romanus kastade när det gäller föräldrar och barn samt Myndigheten för skolutveckling och dess arbete. Det är klart att vi driver det vidare med väldigt stor prioritet. Är det något vi vet är det att skolan är en väldigt viktig väg att komma in tidigt, riktat mot barn och unga, och inte minst mot föräldrarna till de tonåringar som står inför de här valen. Det fortsätter vi naturligtvis med. Det kan väl inte vara Gabriel Romanus sista inlägg? Det är i alla fall en av de sista interpellationsdebatterna, och jag får än en gång understryka hur stimulerande det här samarbetet har varit. Jag har aldrig känt att det har funnits någon konflikt. Det har snarare varit så att Gabriel, trots den långa erfarenhet han har, har varit den som legat på hela tiden och försökt driva och med mycket stor framgång drivit de här frågorna. Jag har alltid känt ett väldigt starkt stöd både av Gabriel personligen och av riksdagens mycket stora majoritet när det gäller alkoholfrågorna. Det har varit mycket viktigt. När nu Gabriel går vidare i karriären, liksom vi andra, kan jag inte annat än önska ett mycket varmt lycka till framöver. Jag är säker på att vi kommer att ses väldigt ofta också efter den 17 september. Tack ska du ha för det arbete du har gjort hittills!